Herr talman! Oswald Söderqvist vet mer än väl att vi icke skall diskutera enskilda fall i sådana här sammanhang. Jag vill bara föra till protokollet vad jag sade på värnpliktskonferensen för ett par månader sedan: ”Det finns även en rad andra oroande tecken på en överdriven ”stridisanda” ute på förbanden. Mot denna bakgrund vill jag bestämt säga ifrån att vi måste vara på vår vakt så att vi inte får in oacceptabla och inhumana värderingar i värnpliktsutbildningen. Att de värnpliktiga i dag är mera intresserade och motiverade får inte innebära att pendeln slår tillbaka så att vi börjar att missbruka värnpliktiga. Naturligtvis skall vi ha ordning och reda inom försvaret, men det gäller att vara vaksam mot övertoner som kan leda tillbaka till en förlegad syn på kravet på anda och disciplin. Jag vill inte ha tillbaka ett system med kuvade och passiva värnpliktiga. Vi måste alltid ha klart för oss att människor med självkänsla, initiativkraft och ansvarskänsla är och förblir försvarets viktigaste resurs. Den insikten måste prägla all verksamhet inom försvaret. Företeelser som kvinnoförakt, rasism, kamratförtryck och våldsdyrkan får aldrig någonsin tolereras i svensk värnpliktsutbildning.”

Herr talman! Göthe Knutson har frågat mig om vilka åtgärder jag avser vidta med anledning av riksrevisionsverkets rapport om dimensionering och inriktning av försvarets facktekniska utbildning m.m. i förhållande till krigsorganisationen. Rapporten visar att personal för aktuella befattningar i alltför hög grad inte krigsplaceras. En orsak härtill skulle kunna vara att mer personal utbildas än vad som behövs i krigsorganisationen. Självfallet är det inte tillfredsställande att personal med kvalificerad utbildning inte är krigsplacerad och inte utnyttjas i de befattningar som motsvarar syftet med utbildningen. Riksrevisionsverkets undersökning om hur den specialutbildade personalen utnyttjas i krigsorganisationen återger läget vid en bestämd tidpunkt. Den ger dock inte något svar på om det över en längre tidsperiod finns en kvantitativ övereller underutbildning eller brister i krigsplaceringsarbetet. Undersökningsresultatet och riksrevisionsverkets synpunkter har överlämnats till överbefälhavaren och försvarsgrenscheferna. Jag förutsätter att innehållet i rapporten beaktas och att ansvariga myndigheter vidtar de åtgärder som kan erfordras.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret på min fråga. Frågan gällde inte bara tekniker i vanlig mening utan också flera andra stora kategorier värnpliktiga. Det rör sig om riksrevisionsverkets rapport 1983:774-— jag vill nämna detta för eventuell framtida forskning. Rapporten hade jag dock inte tillgång till när jag ställde min fråga. Då gällde det ett TT-telegram som berättade om detta. Jag fann liksom många andra att det här var en anmärkningsvärd nyhet och att det fanns anledning att fråga försvarsministern om det verkligen är på detta sätt och i så fall vad han tänker vidta för åtgärder. Man får inte fråga om det hela är korrekt, så frågan utmynnade i vad försvarsministern avser att vidta för åtgärder. Det har försvarsministern nu svarat på. Han överlämnar ärendet till i första hand överbefälhavaren, och jag utgår naturligtvis ifrån att det då kommer att vidtas åtgärder mycket snabbt. Samtidigt ber jag emellertid att få fråga försvarsministern om det är en nyupptäckt som riksrevisionsverket har gjort, om man möjligen kände till någonting inom departementet, om överbefälhavaren på något sätt har gett signaler om att det inte var riktigt välbeställt med organisationen. Det förekommer ju ansvarsluckor mellan dem som har hand om utbildningen och dem som svarar för krigsplaceringen. Det finns också kritik i denna mycket kritikspäckade revisionsrapport mot värnpliktsregistreringssystemet. Man kan fråga sig — åtminstone gör lekmannen det — hur det kommer sig att vi fortfarande måste dras med bekymmer härvidlag, när vi har så avancerad datateknologi och har sådan apparatur som det är känt att värnpliktsverket har. Det finns alltså anledning att fråga — jag upprepar det — om detta var helt okänt i departementet. Det finns också särskild anledning att fråga om denna ansvarslucka, att det finns ett glapp mellan de olika ansvariga befattningshavarna som har gjort att det går omkring många dyrt utbildade värnpliktiga som inte är krigsplacerade.

Herr talman! Göthe Knutson frågar mig om vi har känt till detta. Det finns vissa utredningar som kommit fram, där vi behandlat dessa frågor. En av dem har varit befälsbehovsutredningen, som granskat behovet av och tillgången på befäl i krigsoch fredsorganisationen. Utredningen överlämnade sitt betänkande till mig i februari i år. Befälsbehovsutredningen konstaterar att en viss andel av yrkesofficerarna inte var krigsplacerade. Detta förklaras med att officerarna var elever vid skolor, att deras kompetens i krigsbefattning inte kan vidmakthållas vid tjänstgöring på vissa typer av befattningar eller att de var fysiskt eller psykiskt olämpliga för krigsplacering samt att det förekom tekniska brister i redovisningssystemet, med omloppstider på 6-8 månader vid krigsplacering av personal. Utredningen har inte kunnat konstatera att dessa förhållanden varit specifika för någon särskild grupp inom försvaret, t.ex. den specialutbildade personal som granskas i riksrevisionsverkets Befälsbehovsutredningen remitteras för närvarande och kommer också att beharidlas i överbefälhavarens perspektivplan som redovisas för regeringen den 1 oktober i höst.
Herr talman! Jag tackar försvarsministern för den kompletterande redovisningen. Men förlåt mig om jag återigen tar fasta på detta med ansvarsluckan, som tydligen är en springande punkt, kanske det helt avgörande. Det saknas alltså ett övergripande ansvar i det här fallet.

Får jag fråga försvarsministern: Är detta åtgärder som kräver lång tid? När försvarsministern nämnde omloppstider på 6-8 månader, som framgick av befälsbehovsutredningen, förefaller det vara ett kort perspektiv i jämförelse med vad som har framkommit i rapporten från riksrevisionsverket. Hur lång tid tror försvarsministern att överbefälhavaren och försvarsgrenscheferna behöver för att klara denna problematik?
Herr talman! Vi får se när dessa planer kommer in under hösten hur läget är då. Jag kan således icke besvara frågan förrän jag fått in underlaget.

Herr talman! Oswald Söderqvist har — mot bakgrund av en artikel i tidningen Värnplikts-Nytt enligt vilken ordföranden i Kommunistisk ungdom nekats tillträde till vissa militära förband i Göteborg — frågat mig om jag avser vidta några åtgärder såsom en översyn av bestämmelser eller instruktioner eller liknande med anledning av det inträffade. Enligt gällande föreskrifter har varje förbandschef ansvar för den militära säkerhetstjänsten inom sitt verksamhetsområde. Bl. a. får han besluta om någon utomstående skall få tillträde till förbandet. Jag tänker inte närmare kommentera det enskilda fallet. I princip anser jag dock att det måste råda stor öppenhet mellan försvaret och samhället i övrigt. Ett uttryck för detta är bl.a. att företrädare för riksdagspartierna har möjlighet att delta i utbildningen vid förbanden för att ge sin syn på säkerhetsoch försvarspolitik. Enligt särskilda bestämmelser kan ungdomsorganisationer dessutom anordna möten på de värnpliktigas fritid. Sådana möten kan genomföras inom eller utom kasernområdet beroende på tillgång till lämpliga lokaler. Jag vill också erinra om att det regelmässigt brukar anordnas en ”regementets dag” när allmänheten bjuds in till förbandet. Enligt min mening bör man även i övrigt vara tillmötesgående mot dem som med rimliga motiv ansöker om besökstillstånd. Besök bör givetvis ske i ordnade former, så att verksamheten inte störs. Någon särskild översyn av gällande bestämmelser ser jag inget behov av.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern även för svaret på den här frågan. Jag behöver inte i likhet med försvarsministern ålägga mig hårda begränsningar när det gäller att kommentera enskilda fall — tvärtom. Det är därför jag har ställt den här frågan. Jag vill gärna beröra bestämmelserna för tillträde till militära förband litet närmare och citera en del ur artikeln i tidningen Värnplikts-Nytt. Bakgrunden är att tidningen Värnplikts-Nytt planerade en besöksserie för ordförandena i de fem riksdagspartiernas ungdomsförbund. Dessa skulle inför valet få besöka förband på sin hemort. De skulle bl.a. kommentera partiernas och ungdomsförbundens syn på det svenska försvaret. Jag tycker att det var ett bra initiativ, väl i linje med det som försvarsministern sade om försvarets kontakter med samhället. Det gick bra för fyra av ungdomsförbundens ordförande att få tillträde till militära förband. Det gick t.ex. utmärkt för Anna Lindh att komma in på S 1 i Enköping — mitt eget hemlän — där hon bor. Men när ordföranden i Kommunistisk ungdom, Stellan Hermansson, som bor i Göteborg skulle intervjuas inne på ett militärt förband vände man sig först till Lv 6, där det emellertid blev nej utan några vidare kommentarer. Sedan vände man sig till KA 4. Pressofficeren där, som heter Olle Nyman, hade följande kommentar när han blev kontaktad av tidningen Värnplikts-Nytt: ”Jag kan inte inse varför jag skulle släppa in en kommunist på KA 4. Jag vet nog vad kommunisterna vill göra med vårt försvar. Det skulle bara ge KA 4 ett dåligt rykte.” Jag tycker detta är en inställning hos en pressofficer på ett svenskt militärt förband som direkt strider emot försvarsministerns uppfattning om att det måste råda öppenhet mellan försvaret och politiska partier och mellan försvaret och samhället i övrigt. Det vore intressant att testa vad man på KA 4 skulle säga om exempelvis jag, som handlägger försvarsfrågor inom vpk, bad att få tillträde. Också jag är ju kommunist, och jag skulle antagligen har blivit vägrad tillträde, eftersom man skulle se en fara i att jag med mina 25 års tjänst inom den Jag tycker att det inträffade borde föranleda någon åtgärd från det svenska försvarets ledning. Jag begär inte att försvarsministern skall agera, eftersom jag känner till vilka bestämmelser han har att följa. Men jag tycker att försvarsstaben, överbefälhavaren och andra skulle säga till en chef som handlar på det här sättet att sådant inte får förekomma. Om man skall tala om uppslutning bakom det svenska försvaret och om enighet kring uppställda mål, då skall man inte diskriminera på det här sättet. Jag tycker att det som skett är oerhört uppseendeväckande och en skam för pressofficeren Olle Nyman på KA 4.
Herr talman! Jag hänvisar till vad jag sade i mitt svar när det gäller de rent principiella frågorna. Jag vill dessutom tillägga att det naturligtvis vore mycket tråkigt om det skulle ske en politisk diskriminering av något av de i den svenska riksdagen representerade partierna. Jag anser inte att något sådant skall få förekomma.

Herr talman! Donationen från Astra är avsedd för utbildning och forskning inom hjärtkirurgi vid Karolinska institutet, varför det ankommer på mig att besvara frågan. I frågan nämns också en donation från konstruktören av det konstgjorda hjärta som nyligen användes vid en operation på Karolinska sjukhuset. Enligt gällande bestämmelser om mottagande av gåvooch donationsmedel för statsverkets räkning skall bl.a. donationer överstigande 1 milj.kr. underställas regeringens prövning. Den donation som givits av hjärtkonstruktören och som enligt uppgift inte uppgår till 1 milj.kr. har inte underställts regeringens prövning. Däremot har Karolinska institutet nyligen anhållit om regeringens medgivande att ta emot de berörda donationsmedlen — ca 2,3 milj.kr. — från Astra. Regeringen har vid dagens sammanträde bemyndigat institutet att motta donationen. Enligt uppgift från Karolinska institutet har medlen delvis redan använts för utbildning av en läkargrupp i hjärtkirurgi, framför allt i artificiellt cirkulationsstöd. Det normala är givetvis att en donation skall prövas och godkännas innan den används.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

Den vanliga gången vid donationer är att den politiska nämnden vid sjukhuset, oftast sjukvårdsstyrelsen, beslutar om man kan ta emot donationen. Då har man vissa kriterier att gå efter. Man bedömer först om donationen påverkar arbetet inom vården, och sedan bedömer man om det verkligen är fråga om en donation eller — om ett företag donerar —- om det är ett sätt att marknadsföra en artikel. Om man då finner att donationen inte påverkar vårdarbetet och att det är en verklig gåva — inte något sätt att bakvägen marknadsföra någon produkt inom sjukvården — brukar sjukvårdsnämnden besluta att med tacksamhet mot donatorn ta emot gåvan. Därefter tar man alltså emot gåvan. När det gäller den här aktuella donationen — ett konstgjort hjärta och 2,3 milj.kr. från Astra för att utföra operationen — har man inte följt den praxis som man brukar följa vid andra donationer. Detta klargör ju också statsrådet i svaret på min fråga. Beträffande själva hjärtat, som konstruktören donerade, uppgick inte värdet av hjärtat till den summa som regeringen måste godkänna. Men då skulle någon politisk nämnd vid Karolinska sjukhuset ha godkänt den här donationen. Om det är fråga om klinisk prövning av ett läkemedel — och man kan kanske hänföra detta till klinisk prövning — skall en etisk nämnd godkänna donationen. Det har alltså inte skett i det här fallet. Jag tycker också att det är mycket märkligt, när det gäller en donation som mottogs för över en månad sedan, att regeringen först i dag behandlar ärendet och godkänner donationen. Vad hade hänt om regeringen i dag sagt: Nej tack, det här är ett sätt att marknadsföra en ny produkt inom sjukvården, och pengarna är avsedda för att underlätta den marknadsföringen -— vi tar inte emot donationen. Jag tror att vi kan förvänta oss liknande donationer i framtiden. Därför tycker jag att det är mycket viktigt att man klargör hur det skall gå till med sådana här gåvor till sjukvården, så att det inte uppstår misstanke om att det är en marknadsföring.
Herr talman! Jag vill bara klargöra en sak, nämligen att den donation från Astra, som jag talar om i mitt svar, avser forskning och utbildningsverksamhet. Den har alltså inte gått till sjukvården utan till Karolinska institutet.
Herr talman! I det här fallet var det nog så att donationen till forskningen bara var en omväg, för pengarna gick så att säga direkt till utförande av arbetet med transplantation av det konstgjorda hjärtat. Det är helt uppenbart att detta fick verkningar för det vanliga, löpande arbetet på avdelningen. Man fick ju faktiskt ge återbud till flera planerade operationer den veckan. Vi vet också att arbetet på den avdelning där patienten nu vårdas har påverkats och kommer att påverkas under en längre tid. Det är alltså helt klart att även om donationen formellt avsåg forskningen, så gick pengarna rätt in i vårdarbetet. Jag är orolig för att det här blir en vanlig väg framöver, och jag tycker att det är mycket viktigt att regeringen klargör för sjukvårdshuvudmännen vilka regler som skall gälla vid den här typen av donationer. Om man för första gången utför en svår operation och då använder en viss apparatur och visst material, så är det ganska naturligt att personalen, nästa gång det blir aktuellt att utföra en liknande operation, väljer precis samma apparatur och samma material som man använde förra gången och som man då skaffade sig en viss kunskap om. Det är självklart att läkemedelsföretagen inte är omedvetna om den gången. Därför är det oerhört viktigt att vi nu klargör hur det här skall gå till i framtiden.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat mig om jag tänker vidta några åtgärder med anledning av att en grupp kurdiska elever vid hemspråkslärarutbildningen på lärarhögskolan i Stockholm inte får företa en studieresa till Sovjetunionen. I utbildningsplanen för hemspråkslärarlinjen, som fastställs av universitetsoch högskoleämbetet , föreskrivs att de studerande på linjen skall göra en studieoch auskultationsresa om ca tre veckor till resp. hemland för att få bl.a. aktuella kunskaper om den ekonomiska, sociala, språkliga och kulturella utvecklingen i hemlandet. Om det är omöjligt att göra en studieresa till hemlandet, bör de studerande få möjlighet att resa till ett annat land inom samma språkområde och med likartade villkor. Det är linjenämnden för den aktuella utbildningen vid resp. högskoleenhet som avgör om en studieresa till hemlandet får ersättas med resa till annat land. Jag har ingen anledning att vidta några åtgärder med anledning av det beslut som linjenämnden för hemspråkslärarutbildningen vid högskolan för lärarutbildning i Stockholm fattat i denna fråga.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret på min fråga. Det här är ju en mycket speciell situation. Kurderna är en stor nationalitet på ca 20 miljoner människor som lever i Mellersta Östern, i Västasien. De har inget egentligt hemland. De har alltså inget egentligt hemland att åka till. Det finns kanske 10 miljoner kurder i Turkiet, 6 miljoner i Iran, 3 miljoner i Irak, 1 miljon i Syrien och kanske 250 000-300 000i Sovjetunionen i de delar som gränsar till nämnda områden. I alla de först nämnda länderna — Turkiet, Irak, Iran och Syrien — är kurderna förföljda och förtryckta på det mest brutala sätt. I Turkiet har de aldrig erkänts som kurder. De har alltid betraktats som bergsturkar. Man har inte tillåtit deras språk osv. Förhållandena är inte mycket bättre — det har t.o.m. blivit en försämring — när det gäller Iran, Irak och Syrien. Det finns en liten grupp kurder i Sovjetunionen. Enligt författningen där — vi kan tycka vad vi vill om Sovjetunionen — är etniska minoriteter garanterade undervisning på sitt språk, möjligheter att få utöva sin kultur, att få trycka böcker, att få ge ut tidningar osv. Många av de kurdiska flyktingar som har kommit till Sverige — det börjar nu röra sig om tusentals människor — har fått politisk asyl här som flyktingar. De kan alltså över huvud taget inte återvända tt.ex. till Turkiet. Det skulle för Övrigt inte vara någon idé för den här gruppen lärare som nu får hemspråkslärarutbildning på kurdiska här i Sverige att återvända till Turkiet. Där finns ingenting att hämta. Vidare finns det inte någonting att hämta i Iran, och numera inte heller i Irak eller Syrien. Däremot finns det någonting att hämta i Sovjetunionen. Där finns undervisningsmaterial, där finns böcker, där finns tidningar, där finns skolor, där finns utbildning av lärare, etc. Det är således ganska naturligt att denna grupp kurder tillsammans med sina lärare här i Stockholm begärde att få åka till Sovjetunionen för att studera det kurdiska språket. Jag tycker att det är väldigt konstigt att deras begäran avslagits och att man inte har beviljat studieresan i fråga till den enda plats dit det hade varit meningsfullt att åka. Jag tycker att utbildningsministern kommenterar detta mycket kortfattat. Jag frågar därför: Vad händer nu med den här gruppen? Kan utbildningsministern ge något svar på frågan om vad som kommer att hända med de kurdiska lärare som är under utbildning här? Får de åka någonstans eller är det ”locket på”, så att det inte blir någon resa för dem — jag hänvisar då till andra invandrargrupper som får göra sådana här resor?
Herr talman! Låt mig bara konstatera att studieresor inom hemspråkslärarutbildningen är en fråga som resp. linjenämnd har att avgöra. Jag menar att det är viktigt att vi håller på reglerna för var olika beslut skall fattas inom statsförvaltningen. De frågor som Oswald Söderqvist nu reser till mig här i riksdagen bör han därför ställa till linjenämnden för hemspråkslärarutbildningen i Stockholm.
Herr talman! Det är klart att utbildningsministern inte skall överta linjenämndens beslutsfunktion, men utbildningsministern kan väl ha någon uppfattning i detta sammanhang när det gäller en så speciell grupp som kurderna. Ingen annan invandrargrupp har en sådan situation som de har. Det är fråga om en ansenlig folkgrupp, och vi har ett stort antal flyktingar här i Sverige från denna folkgrupp. Dessa har i de länder varifrån de kommer alldeles speciella förhållanden. Utbildningsministern borde väl därför ha något slags uppfattning om hur den här frågan skall lösas. Jag är inte någon expert på dessa frågor, men det finns uppenbarligen en bestämmelse om att hemspråkselever, om det inte är möjligt för dem att resa till det egna landet, kan få fara till något annat lämpligt land i stället. Det är vidare uppenbarligen så att den lilla enklav av kurder som finns i Sovjetunionen har möjligheter att använda sitt språk, osv., och det vore därför mycket bra om de kunde få möjlighet att fara dit. I den frågan borde utbildningsministern väl åtminstone kunna ha en uppfattning.

Herr talman! Karin Israelsson har frågat mig om vilka åtgärder som skall vidtas för att förhindra en katastrofsituation i sjukvården under sommaren på grund av sjuksköterskebristen. Liksom Karin Israelsson är jag oroad över bristen på sjuksköterskor, som gör sig märkbar speciellt under sommaren. Enligt vad jag har erfarit har flertalet landsting, liksom förra året, ett stort antal vakanser under sommarmånaderna, särskilt inom långtidssjukvården och psykiatrin. Det råder också brist på sjuksköterskor med viss vidare-/specialutbildning, såsom distriktssköterskor, inom anestesioch intensivvård och operationssjukvård samt barnmorskor. Av en telefonenkät som socialstyrelsen har genomfört till elva landsting har framkommit att olika rekryteringsåtgärder kommer att vidtas. Förutom annonser i dagspress och tidskriften Vårdfacket har man skickat personliga brev till vissa studerandegrupper, besökt vårdskolor och utarbetat informationsbroschyrer för spridning bland de studerande. Många landsting stänger enheter inom akutsjukvården för att kunna använda personal inom denna i långtidssjukvården. Vissa sjuksköterskor inom långtidssjukvården kommer att frivilligt senarelägga sin semester. Inom Stockholms läns landsting har man ett ”paket” av olika ersättningar och kompensationer till legitimerade sjuksköterskor som arbetar i sommar och som får utökat ansvarsområde eller tar ut högst två veckor av sin sommarsemester. För att underlätta för sjukvårdshuvudmännen att bemanna vissa enheter under den kommande sommaren avser socialstyrelsen att inom kort ge huvudmännen generell dispens för att anställa icke legitimerade sjuksköterskor på sjukskötersketjänster under perioden maj-september 1985. Dispensen kommer att gälla inom verksamhetsområdena somatisk långtidssjukvård och psykiatrisk vård. Till denna generella dispens kommer att knytas vissa förutsättningar och villkor. Det jag nu har redogjort för är enbart kortsiktiga försök att lösa personalsituationen. Trots att tillgången på sjukvårdsutbildad personal har ökat under det senaste årtiondet får vi räkna med att det blir svårigheter under sommarmånaderna även under de närmaste åren framåt. I ett något längre tidsperspektiv räknar jag dock med en balans i efterfrågan och tillgång på hälsooch sjukvårdspersonal. Den utbildningsnivå som finns i dag kommer att medföra en betydande ökning av sjuksköterskor och annan personal med medellång vårdutbildning.

Herr talman! Jag ber att få tacka sjukvårdsministern för svaret på min fråga. Det är skönt att höra att även sjukvårdsministern känner en viss oro över denna situation, som återkommer sommar efter sommar när det gäller bristen på personal. Bakgrunden till min fråga är den kaotiska situation som uppstår varje sommar inom sjukvården. Bristen på sjuksköterskor är synnerligen stor, och alla kan förstå att den bristen medför dåliga vårdförhållanden för sjukvårdssökande och patienter. Sommaren 1984 gav goda exempel på hur huvudmännen utnyttjade sin sjuksköterskepersonal till bristningsgränsen. Kommande sommar blir lika besvärlig, och de somrar som följer kommer att bli ännu mera besvärliga om ingenting radikalt görs. Här måste landets regering inse att den har ett övergripande ansvar för att sjukvården skall fungera även under sommarmånaderna. Under 1960 och 1970-talen var det en faktisk sjuksköterskebrist. Vi som då tjänstgjorde fick alltid leva med att sällan få ut semester under sommarmånaderna, eller ofta ändra semesterplanerna efter arbetsgivarens önskemål eller därför att vi kände ett stort ansvar för att vården skulle skötas. I dag ställer inte sjuksköterskor längre upp för att arbeta på det här sättet, och det med all rätt. Nu finns det också ett tillräckligt antal sjuksköterskor utbildade. Enligt en skattning skulle den här yrkesgruppen kunna, om alla vari tjänst, tjänstgöra med sex timmars arbetsdag, och dessutom skulle 2 000 befattningshavare finnas som vikarier. Vad är det då som orsakar att just sjuksköterskor har en låg tjänstgöringsfrekvens? Här bör hälsooch sjukvårdsministern ta initiativ till att främst undersöka orsakerna och sedan försöka lösa problemen. Är det arbetssituationen, är det skattesystemet, är det bristen på barnomsorg eller annat som är orsaken? Eller är det den låga lönen, den oregelbundna arbetstiden som utgör orsaken till att man inte tjänstgör? Den kompensation som vissa landsting i sommar ställer i utsikt för att locka sjuksköterskor till sig förlorar väldigt mycket av sin attraktionskraft, när sjuksköterskorna upptäcker att allt detta som landstingen skulle tilldela dem för att locka dem att tjänstgöra också är skattepliktigt. Här finns det alltså utrymme för förändringar, som inte bara berör sjukvårdsorganisationen. Vill regeringen verkligen ge en god sjukvård året runt måste också långsiktiga lösningar komma till stånd när det gäller sjuksköterskesituationen. Hurdan är t.ex. utbildningssituationen inom vårdyrkena i dag? På vilket sätt sker samordningen mellan socialdepartement och utbildningsdepartement? Det är inte acceptabelt att man med kortsiktiga förmåner söker täcka behovet av vikarier och att långsiktiga lösningar uteblir på detta sätt år efter år. Jag hoppas att sjukvårdsministern har ett mer konkret besked att ge än det som gavs i det skriftliga svaret.
Herr talman! Det är ju landstingen som själva organiserar sjukvården. Hälsooch sjukvårdslagen är en ramlag. Det vidtas flera åtgärder. Industrier kan ju stänga, när det är industrisemester. Men man kan inte stänga sjukvården — den måste fungera. Och i synnerhet gäller detta långtidssjukvården och psykiatrin. Jag vet att Stockholms läns landsting skall tillsätta en partssammansatt grupp för att diskutera det här, och inom Örebro läns landsting är man beredd att ta semestersystemet under omprövning. Det är klart att det är olika ting som orsakar den här situationen. Det system vi har bygger på vikarier. Vi har fått flera sjukskötersketjänster än tidigare inom långtidssjukvården, som vi prioriterar, sjuksköterskebemanningen har utökats på vissa enheter, vi har inte gruppen hemmafruar att tillgå. Efterfrågan på deltidsarbete spelar in, men också ekonomin lägger hinder i vägen. Vissa landsting säger att de kan inte höja grundbemanningen, beroende på ekonomin. Och en del landsting säger: Vi måste spara. Det här är en sak som landstingen måste organisera. Vi följer naturligtvis utvecklingen och har diskussioner med Landstingsförbundet. Men jag tror att detta är en planeringsoch organisationsfråga som inte bör vara ny för landstingen varje sommar, utan man måste se över detta i tid. På sikt tror jag att det inte kommer att vara något problem.
Herr talman! Jag tjänstgjorde för 20 år sedan som sjuksköterska och fick då ständigt höra att det är bara en tillfällig situation att ni måste tjänstgöra på det här sättet, att ni måste avstå från semestrar, att ni måste jobba övertid och flytta arbetstider. Det kommer att vara ett sjuksköterskeöverskott inom kort, förklarade man. Och jag trodde på detta, men jag tror inte längre på det. Den här situationen löses inte enbart genom att man utbildar personal. Naturligtvis kan bristen till en del förklaras med att det kanske inte finns tillräckligt många utbildade sköterskor, men det finns ett antal andra orsaker som gör att sjuksköterskor inte går in och tjänstgör på det sätt som de skulle göra om situationen varit annorlunda. Ekonomin ger inte utrymme för att anställa och grundbemanna mera, säger sjukvårdsministern, och det säger också landstingen. Men det finns tydligen stort utrymme för extra förmåner under de mest utsatta sommarmånaderna. Varför då inte tänka något annorlunda? Visserligen är det ett landstingsproblem, men jag tror att man från den som har huvudansvaret för Sveriges hälsooch sjukvård också måste kräva initiativ till att lösa problemen på ett något annorlunda sätt. I alla fall bör man få fram bättre statistik på bristsituationen och på hur det förhåller sig i den faktiska verkligheten. Det är inte heller tillfredsställande att icke behörig personal sköter sjukvården. Socialstyrelsen skall ge dispenser under fem av årets tolv månader. Det kan inte vara bra att tillståndet är sådant. Det blir brister i omvårdnaden, och svensk sjukvård förlorar på att ha en situation som ser ut som den gör i år och som den kommer att se ut under bra många år framöver om regeringen inte gör någonting drastiskt nu.